Fru talman! Agneta Karlsson har frågat mig om jag avser att möjliggöra för en reell utveckling av Barkarby station till Stockholm väst. Svaret på frågan är: ja. Utbyggnaden av Mälarbanan till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll ingår i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. I detta arbete inkluderas en ombyggnad av Barkarby station till pendeltågsstation med höjd tagen för att i framtiden kunna utveckla stationen till Stockholm väst, som blir öppen för såväl regionaltrafik som fjärrtrafik. Det av regeringen tillsatta förhandlingsuppdraget gällande utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län, den så kallade Stockholmsförhandlingen, har aktualiserat frågan. Trafikverket har tagit initiativ till ett fördjupat utredningsarbete gällande Barkarby station till Stockholm väst. Arbetet ska också resultera i en kostnadsbedömning som en grund för finansiering. Regeringen tar nu ställning till Trafikverkets förslag om en ny nationell plan för perioden 2014-2025 och kommer att fatta beslut om den nationella planen under våren 2014.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag vill också uttrycka min glädje över resultatet av den Stockholmsförhandling som regeringen presenterade för några veckor sedan. Vi i regionen och jag som företrädare också för kommunpolitiker i Järfälla var väldigt glada över att regeringen nu fått med sig sina partikamrater i Stockholms län och stad för en storsatsning på tunnelbanan. Det är någonting som vi har velat under en lång tid. Det här är viktigt för oss. Utvecklingen av Barkarbystaden och Kistaområdet i norra Storstockholm är oerhört angelägen. Detta område har pekats ut i flera regionala planer som ett av de viktiga områdena för att klara den stora expansionen som finns framför oss. Det sker nu en stor satsning, som statsrådet har nämnt under eftermiddagen och kvällen, på utbyggnaden av Mälarbanan, som vi också är glada över. Det finns en del problem när det gäller tunnelbanesatsningen, nämligen finansieringen. Här har regeringen valt att lägga en stor del av finansieringen på kommunerna. Om vi socialdemokrater hade styrt på de olika nivåerna hade vi gärna sett att staten hade tagit ett större ansvar för detta. Vad har då Barkarby station och Stockholm väst med detta att göra? Stockholm väst är målet med Barkarby station, det vill säga Barkarby station ska utvecklas till Stockholm väst och bli en regional trafiknod i detta expansiva område. Här ska tunnelbana, regionaltåg, pendeltåg, stombussar och fjärrtåg samlas och mötas. Det kommer att bli en avlastning av Stockholms central, och det kommer att möjliggöra andra resmönster och kortare restider i området. Det här har nämnts i planeringsdokumenten för Mälarbanan och i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS. Men när nu diskussionen om detta börjar konkretiseras finns inga pengar. Det finns inga pengar i den nationella planen som Trafikverket har tagit fram och lämnat till regeringen. Det finns ingen finansiering för Barkarby station. Infrastrukturministern säger att hon är för en sådan utveckling, att man ska ta höjd för den i framtiden, men innebär det att kommunerna även här får stå för en stor del av den finansieringen?
Fru talman! Ibland framstår tunnelbanesatsningen som enbart en Stockholmssatsning. Det är den verkligen inte. Satsningen är en förutsättning för hela Mälardalen och för stora delar av Sverige. Stockholmsregionen växer så det knakar. Det finns en enorm växtvärk, och det får konsekvenser för hela landets konkurrenskraft. Därför är det i uppdraget som regeringen gav förhandlingspersonerna viktigt att tänka på hur ett effektivt kollektivtrafikmedel som tunnelbanan kan generera extra bostäder, arbetsplatser och flöden. Stockholmsregionen är i det tillståndet att den behöver mer av allt. Regionen är själv duktig på att ta initiativ och finansiera tvärbanor, spårvagnar och busstrafik. Man har ansvar för driften och depåerna. Ett stort ansvar ligger också på regionen för den enormt stora pendeltågstrafiken. Jag har träffat representanter för hela Mälardalen. De har utfört ett fantastiskt arbete, inte minst de sju senaste åren, med att ta fram en vision om hur arbetspendlingen ska fungera i hela Mälardalen - också kopplat till att åka tåg. Det har blivit tydligt i Stockholmsförhandlingen när tunnelbanan har kopplats till att se på hur man använder sig av det övriga trafiksystemet för att knyta ihop hela resan. Därför kom vid diskussionen om Barkarby också Stockholm väst upp. Det är en flaskhals att nästan all trafik antingen ska in till Stockholms centrum för att sedan vända och åka ut eller behöva åka igenom Stockholms central. Att tänka noder i regionen och koppla ihop till resecentrum är ett sätt att förhindra flaskhalsar. Med tiden innebär detta att det blir ännu mer naturligt att ställa bilen hemma om man åker från Västerås eller Enköping, byter vid exempelvis Barkarby eller Stockholm väst för att sedan ta sig vidare till Kista, en stor arbetsplats, utan att behöva åka till Centralen och vända. Alla satsningarna kostar naturligtvis pengar. Staten avsätter en hel del pengar för infrastruktur i landet i stort, men för att orka med och förmå att få till satsningarna i den tid som de behövs, har det givits förutsättningar för medfinansiering. I hela tunnelbaneprojektet står landstinget, precis som Agneta Karlsson säger, med ansvar för regionens planering, för en stor del av finansieringen, men det gör också de olika kommunerna. Inte minst de människor som på ett eller annat sätt åker bil i Stockholmsregionen bidrar via trängselskatterna. Intäkterna från trängselskatten ska också vara med och finansiera satsningen. Den diskussion som nu pågår, som handlar om stationsbyggnaden, ingår också som en del i förhandlingen. Ibland är en förutsättning för kommuner att medfinansiera, till exempel Järfälla, exploateringen av mark som sker vid byggande av bostäder. På så sätt finns bättre förutsättningar här än på många andra ställen i landet att medfinansiera med hjälp av det som bostadsbyggandet ger. Vad som slutligen ska bli kostnad och vad som ska finansieras är ännu inte färdigt. Därför kan jag inte lämna exakta uppgifter på vem som ska betala vad eller hur det ska bli. Det ingår i diskussionen om hela paketet.

Fru talman! Jag är självklart medveten om att hela Stockholmsförhandlingen har en stor betydelse för hela landet. Inte minst de senaste timmarnas debatt om urspårningar och annat visar på att satsningar på alla trafikslag i vår region är oerhört viktiga. Det gäller naturligtvis betydelsen av att få en bättre pendlingssituation för många av oss, inte bara i Stockholms län. Jag bor själv precis bredvid Mälarbanan, och jag har pendlat i 25 år. Jag vet vilka problem och vilken växtvärk som trafiksystemen i vår region har. Att Stockholmspaketet nu äntligen har kommit så långt är verkligen glädjande. Och det är verkligen glädjande att Moderaterna i landstinget och i kommunerna i länet har svängt och att spårvagn inte är huvudalternativet. Tunnelbanan är verkligen det effektiva sättet att färdas på. Det är positivt med kombinationen med bostadsbyggandet, det vill säga en högre exploateringsgrad. Ett av de stora bekymren under senare år är att det byggs alldeles för lite, vilket på många sätt är ett problem. Jag tänkte inte förlänga diskussionen, utan jag vill tacka för svaret. Jag utgår från att finansieringsfrågan huvudsakligen blir en nationell fråga. I just det här fallet ska Järfälla inte ta större ansvar än vad som är brukligt och nödvändigt. Den medfinansiering som föreslås är alldeles för hög i de övriga delarna.
Fru talman! Jag behöver inte heller använda min talartid fullt ut. I Stockholmsregionen finns en bred enighet om att det behövs mer kollektivtrafik och fler bostäder. Jag är glad att det är den här regeringen som har lyckats gå ett viktigt steg framåt i tiden. Det kommer att uppskattas av stockholmarna och av hela Mälardalsregionen. Jag har träffat företrädare från alla partier. De gör gemensamt ett bra arbete för att se hur och på vilket sätt man kan använda hela regionen som en enda stor arbetsmarknadsregion. Det är tack vare många kreativa lösningar som det går att komma framåt.